Herr talman! Utbildningen är hög i Sverige internationellt och globalt sett. Dock har vi under de senaste åren sett en nedskärning — dåliga skollokaler och lärarlösa lektioner. För en lektion behövs en lektionssal, elever och en lärare, anser jag som lärare. Att vi har så hög utbildning beror naturligtvis på att vi tidigare satsat mycket på utbildning av hela befolkningen. Först fick vi 9-årig grundskola, och numera går de allra flesta ungdomar i en gymnasieskola eller får någon annan fortbildning. Man kan också ”komma tillbaka” och gå grundvux, dvs. 7-an 8-an eller 9-an om studierna av någon anledning försummades under de tidigare tonåren, då hela livet, det vet vi, är ett stort tumult. Det kan vara ointresse, skolk, problem i familjen som gör att studierna inte går så bra som man hade tänkt sig. Även medelålders svenskar som har gått 7 eller 8-årig folkskola kan behöva gå grundvux. De har detta som sin enda teoretiska utbildning. Här har kvinnorna fått en chans att komma ifatt, och här har glesbygdens folk fått möjligheter att förbättra sina grundkunskaper för sin egen skull, för omskolning, för vidareutbildning och för sina tonåriga barns skull. Att ha en pappa, eller oftast en mamma, som går jämsides eller före eller efter i studierna har ofta ökat förståelsen och samhörigheten i familjerna. Miljöpartiet vill extra markera sitt bifall till utskottets förslag i den del som rör uppsökande verksamhet på arbetsplatser, i hemmen och i glesbygden. Något äldre människor och speciellt kvinnor behöver ofta en extra puff och personliga kontakter för att ta steget att fortbilda sig. Jag träffade i måndags några unga kvinnor med mellan ett och fyra små barn. Deras glädje över att få läsa och fortbilda sig gick inte att ta miste på. Det är viktigt att vi satsar på utbildning också i glesbygd, speciellt på utbildning av de kvinnor som är lågutbildade. Jag tillstyrker utskottets förslag att inte ta bort stödet till uppsökande verksamhet. Sedan går jag över till att något beröra gymnasieelevers och studenters feriearbete. De behöver visserligen bara betala låg skatt på sina ferieinkomster, men jag anser att detta inte skall påverka möjligheterna att få studiebidrag. De skall kunna ha, som Marg6ö Ingvardsson sade, en så hög inkomst som de hinner få under sommaren utan att det skall ha betydelse i studiebidragssammanhang. Det är viktigt att studerande och vuxenstuderande kan få ha dessa ferieinkomster. Jag yrkar bifall till reservation 8. Vidare vill jag yrka bifall till reservation 20 om teckenspråksundervisning för syskon till döva och gravt handikappade barn. Vi har inte skrivit under denna reservation, men jag vill yrka bifall till den ändå. Svårigheter i allmänhet och kontaktsvårigheter i synnerhet är stora för hela familjen när man har en hörselskadad eller en döv familjemedlem. Ofta lär sig små syskon, om det äldre barnet är hörselskadat eller dövt, snart att kommunicera med sitt döva syskon. Men för att förbättra sitt teckenspråk och utveckla det behöver familjen få denna utbildning. Är det ett yngre barn som är hörselskadat är det ofta svårt för det äldre att lära sig detta språk. Just de döva är en handikappgrupp som lätt blir isolerad. De döva har ett osynligt handikapp men det är svårt vid kontaktsökande. De bör i alla händelser inte bli isolerade i sin egen familj. En relativt blygsam ökning med 200 000 kr. föreslås för studerandehälsovården. Jag yrkar bifall till reservation 22 om bidrag till vissa studiesociala ändamål. Vidare yrkar jag bifall till reservation 23 om reserabatter för studerande. Att kunna åka hem till en rimlig kostnad under veckoslut och stora helger är för många studerande en livsnödvändighet, vare sig de åker till sina föräldrar eller till en nybildad egen familj. Kontaktlösheten är ofta stor för de studerande. De lämnar hela sitt sociala kontaktnät kvar i hembygden. Vi har ett särskilt yttrande om studielön. Vi är ännu inte beredda att stödja förslaget om studielön, som föreslås i reservation 6. Det pågår inom miljöpartiet en utredning om medborgarlön, som skulle kunna ge en lösning av de studerandes ekonomi. Genom mina kontakter med ungdomar och på grund av att jag har fem egna barn med stora studieskulder vet jag vad det innebär att ha sådana skulder. Det kommer att bli ett livslångt ”handikapp” för många. Jag yrkar bifall till de reservationer som miljöpartiet står bakom och även, som sagt, bifall till reservation 20 om teckenspråksundervisning.

Herr talman! Vi behandlar nu anslagen till studiestöd, totalt 5,7 miljarder kronor. Jag tänker främst beröra frågorna om studiehjälp och studiemedel samt bidrag till vissa särskilda studiesociala ändamål, som resor och studerandehälsovård. Arne Mellqvist kommer sedan att ta upp vuxenstudiestödet. Herr talman! I år är det 70 år sedan det första studiestödet utbetalades i vårt land. För 50 år sedan infördes studiestödet också på högskolan. Syftet med samhällets olika studiestöd är att bidra till att uppnå de utbildningspolitiska målen. Kring detta råder en mycket stor samstämmighet här i riksdagen. När det gäller studiemedlen fattade riksdagen för ett år sedan under stor enighet ett beslut om ett nytt system. I fråga om nivån på det belopp som en studerande ansågs behöva och den kraftiga höjningen av bidragsdelen hade bara vpk en avvikande uppfattning. Målen för systemet var vi alltså eniga om, likaså om återbetalningssystemets konstruktion med inkomstrelaterad återbetalning. Centern var ensam om att vilja avslå regeringens förslag den gången och ville ha ett nytt förslag med studielön. I den debatten påminde jag litet stillsamt om att frågan om studielön för det första var utredd, för det andra var avvisad av remissinstansen och för det tredje var avvisad av den centerledda trepartiregeringen. För det fjärde kostade centerns förslag minst 1,5 miljarder mer per år än regeringens. Enligt min uppfattning saknade förslaget trovärdighet. Jag har ingen anledning att göra någon annan bedömning i dag. Vpk begärde också en utredning om studielön men ville i avvaktan på ett nytt förslag ha vissa ändringar i regeringsförslaget. Vpk har nu ändrat inriktning och vill på kort sikt ha ett friår, innan man har löst hela problematiken. Fullt utbyggt kostar det system vpk föreslår 3,8 miljarder mer per år än det nu gällande. Frånsett det kan man fråga sig om en ordning, där man i efterhand beslutar om studiemedlen skall utgå i form av lån eller i form av bidrag, kan fungera ur civilrättslig synvinkel. Sannolikt skulle det föra med sig väldigt stora tillämpningsproblem. Den som inte har uppnått poängkravet efter första årets studier skulle t.ex. drabbas dubbelt, dels genom att studiemedlen retroaktivt omvandlades till lån, dels genom att några nya studiemedel inte beviljades. Eftersom vi så sent som för ett år sedan med stor majoritet har bestämt oss för ett nytt system, som har varit i kraft drygt 100 dagar, finns det inte skäl att redan nu göra några ingripande förändringar. De frågor som berörs i reservationerna var alla föremål för diskussion och beslut förra året. Jag tänker därför bara beröra ytterligare två reservationer på studiemedelsområdet som gäller inkomstprövningsreglerna. Där föreslår moderaterna en höjning av det s.k. fribeloppet. Folkpartiet, vpk och miljöpartiet säger att man bör utreda ett system där ferieinkomster undantas. I dag kan en heltidsstuderande med studiemedel tjäna 33 480 kr. utan att studiebidraget reduceras. Man kan få maximalt 13 960 kr. i studiebidrag samt 33 446 kr. i studielån. Studiemedel plus inkomst efter skatt blir då ca 6 100 kr. per månad om man slår ut det hela på ett år. Det motsvarar en årslön på 116 400 kr. Enligt utskottets uppfattning får därmed studerande goda möjligheter att arbeta på ferierna. Ett system där ferieinkomster undantas kommer troligen inte att kunna kontrolleras över huvud taget. Då kan man ifrågasätta om det finns någon anledning att ha inkomstprövningen kvar. I dag har man en samkörning i efterskott med skattemyndigheternas uppgifter, och då kan man upptäcka eventuella stora avvikelser. Därigenom kan krav ställas på snabb inbetalning. Man har på det sättet fått in ett antal miljoner varje år. Om man skall undanta ferieinkomster, måste man först fastställa vad ferier är — det är ju inte likadant för alla studerande. Dessutom måste man fastställa när vederbörande hade inkomsten i fråga. Troligen blir det helt omöjligt att kontrollera detta, även om datasystemen är bra. Man kan, som sagt, ifrågasätta om det finns någon anledning att ha kvar inkomstprövningen över huvud taget. I ett sådant läge skulle merutgiften bli ungefär 500 milj.kr. Barbro Sandberg har tidigare tagit upp frågan om huruvida det skulle vara proportionell reducering i stället för att, som nu är fallet, först reducera bidraget. Den frågan har inte väckts tidigare, åtminstone inte förra året när beslut fattades och inte heller tidigare i samband med motioner eller utskottsarbete. Skälet till att man enades om att bidraget först skulle reduceras är att hela subventionen ligger i bidraget och att lånet i princip inte är subventionerat. Därför var det ganska logiskt att bidragsdelen först skulle reduceras. Men visst finns det marginaleffekter. Sådana finns det var man än sätter gränsen och hur man än bestämmer reduceringsreglerna. Det gäller så länge inkomstprövningen är kvar. Jag utgår från att berörda myndigheter följer frågan och kommer med de förslag som behövs. Det nya studiemedelssystemet har redan börjat få den effekt som vi hade hoppats att det skulle få, nämligen att fler får möjlighet till studier. Nu är jag inne på frågan om rekryteringen. Skälen till att vi arbetade fram ett nytt system var att rekryteringen behövde utökas. Vi behövde se till att samhällets utbildningsutbud kunde hävdas i förhållande exempelvis till företagens rekrytering bland gymnasieelever. Antalet ansökningar t.o.m. vecka 15 i år har ökat med 14 96 jämfört med samma tid förra året. Det visar att det finns ett intresse för att utnyttja det nya studiemedelssystemet. Till detta kommer en fördubbling av antalet ansökningar om studiestöd för studier utomlands. Så går jag över till frågan om de olika bidragsformerna för gymnasieelever. Här föreligger ett uppdrag från regeringen till CSN. Det handlar då om att särskilt analysera studiehjälpens olika delar och att i det sammanhanget titta på berörda familjers ekonomiska situation totalt sett. Här behövs det en fördjupad anslagsframställning. Trots detta föreslår man att inackorderingstillägget höjs med 10 96. Redan nu kan man se att det är otillräckligt. En utvärdering beträffande både nivån och konstruktionen av inackorderingstillägget pågår just nu hos CSN. Utskottet föreslår att vi avvaktar och inte gör några bestämda uttalanden om någon av delarna när det gäller studiehjälpen förrän pågående utredningsarbete är avslutat. Samma sak kan sägas gälla frågan om studiebidrag vid studier utomlands. Utskottet har tidigare uttalat sig positivt om att studiehjälp kan utgå under några års gymnasiestudier utomlands. Det var bl.a. just det skälet, som Hans Dau tidigare pekade på, som låg till grund för vårt positiva uttalande. Detta har ju bl.a. en koppling till de andra familjepolitiska stöden — flerbarnstillägget och det förlängda bidragsförskottet. Vi har under den här tiden inte hittat något ekonomiskt utrymme för att kunna göra en sådan här insats. Frågan är om inte reservanterna borde fundera litet över avgränsningarna. Skall det här gälla bara studiebidraget? Vad gör vi med dem som har studiemedel och som läser på gymnasienivå? Jag utgår ifrån att reservanterna i alla fall inte tänker dra in för dem som i dag får t.ex. extra tillägg vid studier utomlands. Det finns ju redan regler för elever som exempelvis är utomlands med sina familjer. Det kan gälla dem som är utsända som missionärer. Sådana elever får studiebidrag och de eventuella tillägg som de kan vara berättigade till. Det handlar om 400 elever. Inackorderingstilläggen när det gäller de s.k. regionala idrottsgymnasierna kräver kanske ett eget kapitel. Antalet platser vid idrottsgymnasier bestäms av regeringen. Därefter är det skolöverstyrelsen och Riksidrottsförbundet som avgör vilka idrottsgrenar och vilka kommuner som skall omfattas av verksamheten. Idrott ingår i själva undervisningen på riksidrottsgymnasierna. I årets budgetproposition ökar man antalet platser på dessa gymnasier. Verksamheten med idrottsutövande vid sidan av den vanliga gymnasieutbildningen pågår på ca 15 platser i landet. Från de aktuella kommunerna har man ansökt om att idrottsgymnasierna skall bli antagna som riksidrottsgymnasier. Men det har ännu inte kunnat komma med. Inom både folkhögskolan och komvux pågår en liknande verksamhet. Några kommuner i Småland kallar sin verksamhet för regionala idrottsgym Prot. 1988 drottsgymnasier, och man tänker ta upp frågan i nästa anslagsframställning. Utskottet vill avvakta nämnda analys. Tilläggas kan att man givetvis erhåller inackorderingstillägg om man uppfyller de sedvanliga kraven. Så är säkert fallet för många elever, även vid de s.k. regionala idrottsgymnasierna. Beträffande gymnasieelevernas resor pågår en försöksverksamhet. Utskottet utgår från att man i samband med denna belyser den fråga som har tagits upp i reservation 3. Även beträffande resor för övriga studerande pågår en hel del överläggningar från CSN:s sida med SJ och länstrafikföretagen. CSN-kortet har blivit en succé. Ambitionen är att åstadkomma en bättre samordning beträffande trafikföretagens utbud — kanske ett länskort för alla gymnasieelever med inbyggd SJ-rabatt eller CSN-kort till alla studerande med inbyggt länskort för gymnasieelever. Ytterst är det naturligtvis intresset hos trafikföretagen för att uppmuntra till kollektivt åkande bland ungdomarna samt de statsbidrag som ställs till förfogande som är avgörande för resultatet. Utskottet har erfarit att CSN arbetar med frågan, och man anser inte att något särskilt tillkännagivande är nödvändigt i dag. Herr talman! Till sist några ord om studerandehälsovården. Under ett antal år har det kommit olika tilläggsförslag när det gäller höjningar av anslaget till studerandehälsovården, trots att det egentligen inte har funnits några riktlinjer. Man har nämligen inte vetat om det här är bra eller inte eller om några särskilda villkor härmed uppfylles. Man har alltså helt gått ifrån de vanliga uppräkningsreglerna och plussat på. Vid ett tillfälle har vi medverkat till detta. Nu skall frågan om studerandehälsovårdens huvudmannaskap ses över. Det sker i samband med att man tittar på frågan om kårobligatoriet. Vi tycker att det därför är rimligt att vänta med att göra någon annan uppräkning än den som föreslagits, nämligen med 4 Yo — vilket ju är en större ökning än den som gäller för liknande anslagsposter. Jag tror att det är väldigt viktigt att påpeka att vi har ett delat huvudmannaskap för studerandehälsovården. Det skall bli intressant att se vad utredningen kommer fram till. Man skall ju belysa hur huvudmannaskapet bör vara organiserat, vilka resurser som behövs osv. Man kan ju inte bara utan vidare säga: 200 000 kr. till och vi löser alla problem. Inte heller kan man säga att just 200 000 är den rätta siffran. Både staten och den andra huvudmannen — studenterna — har ju ett ansvar för att studerandehälsovården fungerar. Jag är medveten om att det finns problem i det avseendet.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

Herr talman! Lena Öhrsvik säger att vårt förslag om en studielön saknar trovärdighet. Jag vill då påpeka att centern ser på detta system med delvis nya ögon. Vi har velat skapa ett system som, särskilt för de studerande, är enkelt, mindre byråkratiskt och mer överblickbart så att man vet vad man har att rätta sig efter och leva utav. Lena Öhrsvik talade om finansieringskostnaderna för vårt studielönesystem. Hon nämnde en summa på 1,5 miljarder kronor. Det kan vara riktigt, men det är mycket svårt att jämföra kostnaderna för vårt system med kostnaderna för det system som majoriteten nu förespråkar, eftersom kostnaderna är utslagna över en mycket lång tid. En del kostnader täcks direkt över statsbudgeten i form av bidrag och en del täcks av räntesubventioner under en lång tid. Vi har från centerns sida sagt att vi ser studielönesystemet som en utbildningsinvestering, och då kan man inte bokföra de pengarna på samma sätt som när det gäller driftskostnader i statsbudgeten. Vi anser att man måste skilja på detta. Jag fick inget svar från Lena Öhrsvik på min fråga om det stora huvudproblemet med det system som utskottets majoritet förespråkar, nämligen den stora skuldbördan och det faktum att man inte kommer till rätta med den. Jag frågade om det var rimligt att man för en normallång högskoleutbildning skall få en studieskuld på ungefär 100 000 kr. Är det rimligt att man efter fem års kvalificerad utbildning kanske får en studieskuld på upp till 180 000—200 000 kr.? Jag skulle vilja ha ett svar från Lena Öhrsvik på den punkten. Jag tycker att just frågan om skuldbördan är mycket viktig när vi talar om den sociala snedrekryteringen. De som drabbas hårdast av skuldbördan är barn från familjer som saknar studietradition och som kanske inte är beredda att ta de uppoffringar som studier under lång tid innebär.
Herr talman! Lena Öhrsvik låter nästan anklagande när hon konstaterar att vpk i år kommer med ett nytt förslag i studiemedelsdebatten. Jag har alltid uppfattat det som något positivt när partierna kommer med nya förslag. Jag vet, herr talman, att Lena Öhrsvik i tidigare debatter varit irriterad när vi i vpk upprepat våra gamla krav på ett studielönesystem. Det är inte lätt att tillgodose Lena Öhrsviks önskemål, och jag kommer att göra henne besviken eftersom jag kommer att fortsätta att ställa dessa krav. Vi är medvetna om att förslaget om ett första friår för den studerande behöver utredas. Det är därför som vi föreslagit detta. Vi säger inte att förslaget skall genomföras direkt, utan vi föreslår en utredning. Det är möjligt att Lena Öhrsvik har rätt när hon säger att det kan bli problem om man i efterhand gör om ett bidrag till ett lån, men vi tycker å andra sidan att poängkravet i vårt förslag är ganska lågt ställt, 24 poäng på två terminer, och det är samma krav som i dag gäller för att man skall få fortsatta studiemedel. Vi anser att man behöver se över detta. Lena Öhrsvik måste väl hålla med om att man aldrig ordentligt har utrett frågan om vad ett studielönesystem skulle innebära för samhället. Lena Öhrsvik säger nu att detta system skulle kosta 3,8 miljarder kronor årligen och att det är för dyrt. Vi i vpk tycker att det är fel att resonera på det sättet, eftersom vi inte har någon metod att mäta de vinster samhället får genom det här systemet. Vad skulle det t.ex. betyda i kvalitet för utbildningen, om eleverna kunde läsa i förvissning om att de inte skuldsatte sig, att ekonomin var tryggad under studietiden och att de inte behövde fylla ut inkomsten genom förvärvsarbete? Det är dystert om Lena Öhrsvik nu anser att vi är orealistiska. Jag blev mycket glad, herr talman, när jag fick reda på att Stockholms arbetarekommun, som inte är vilken liten förening som helst, på sitt årsmöte nyligen tillstyrkte en motion från Försvarsanställdas socialdemokratiska förening med krav på införande av studielön och att förslaget skulle gå till den socialdemokratiska riksdagsgruppen för behandling. Det finns ändå några ljuspunkter inom socialdemokratin.
Herr talman! Lena Öhrsvik fortsätter att lovprisa det som står i betänkandet om att man skall gå med på vissa saker som finns i de förslag som exempelvis vi från moderat sida har kommit med. Men sedan står hon alldeles tomhänt. Hon har inga möjligheter, eftersom hon inte har några pengar att avsätta till dessa förslag. Hon kommer med samma svar som CSN brukar redovisa; om de studerande tar bidraget och lånet och därutöver arbetar så att de får en inkomst upp till fribeloppet, har de en inkomst motsvarande 116 000 kr. Det är alldeles riktigt, men de har då också tyvärr satt sigistor skuld. Alla är överens om att detta är felaktigt, och, som jag sade i mitt inledningsanförande, också Ingvar Carlsson beklagade att detta ledde till en snedvridning i rekryteringen på grund av de studerandes sociala bakgrund. Lena Öhrsvik kritiserar förslagen om att exempelvis låta det bli fritt fram när det gäller ferielön och liknande. Det enda sättet att komma till rätta med marginaleffekterna är att ta bort fribeloppet. Vi föreslår från moderat sida att en sådan reform skall genomföras successivt, och det är glädjande att Lena Öhrsvik anser att det är den enda vägen att komma fram på. Tyvärr har hon sedan inte möjlighet att ställa sig bakom detta förslag. Sedan till frågan om studier utomlands. I den frågan säger Lena Öhrsvik också att hon tycker att förslaget är bra, och frågan är om man inte skall gå längre än vad vi reservanter har gjort i vårt förslag. Men i betänkandet står: ”I likhet med vad departementschefen uttalade i budgepropositionen 1987/88:100 ansåg utskottet dock att en utökning av möjligheterna att erhålla studiebidrag för studier utomlands då inte kunde genomföras av statsfinansiella skäl. Utskottet anser sig nu böra vidhålla denna inställning — — —.” Det är meningslöst att prisa förslagen och säga att man skall genomföra dem, om man år efter år inte kan anse sig ha råd att anslå en så pass liten summa som 20 milj.kr. för att undanröja delar av de här orättvisorna. Lena Öhrsvik tar sedan upp att CSN-kortet har blivit en succé. Det är mycket riktigt, den uppfattningen delar också jag. Men det är tyvärr endast på SJ som man kan få ett sådant kort. Lena Öhrsvik menar då att man kanske skall komplettera med något slags länskort. Men nog måste väl Lena Öhrsvik veta att högskolestuderande, framför allt i Norrland men även i övriga delar av Sverige, inte har möjlighet att resa inom sitt eget län? Det finns nu visserligen högskolor i alla län, men man blir i så fall hänvisad till viss, mycket ensidig, utbildning. Det måste rimligtvis bli som vi har föreslagit, nämligen att man måste kunna resa inom alla län och även med SAS och Linjeflyg, för att fördelningen av reserabatter skall bli rättvis.

Herr talman! Lena Öhrsvik målar upp alla problem som skulle uppkomma om man skulle ta bort inkomstprövningen när det gäller fribeloppet. Vi reservanter föreslår att CSN skall få göra en utredning om detta och lägga fram ett förslag om hur man i så fall skulle utforma ett sådant system. Samhället borde faktiskt inte lägga sig i vad studenterna gör under sina ferier. Lena Öhrsvik säger också att man gör en samkörning av registren i efterskott. Det kanske finns bättre möjligheter, som man kan få reda på genom att utreda den här frågan. Lena Öhrsvik påstår vidare att jag tog upp ett nytt problem när jag nämnde frågan om den proportionella reduktionen. Den frågan är i och för sig ny, och det finns kanske anledning att ta upp detta till diskussion. Men man kan fråga sig varför dessa studenter inte skall ha möjlighet också att minska sina skulder. Varför reduceras bara bidragsdelen? Det innebär faktiskt att de inte får någon subvention på sina studielån. Med studiehjälpen för utlandsstudier förhåller det sig så, att de ungdomar som åker utomlands för ett års gymnasiestudier blir av med sin studiehjälp i Sverige. Det är inte meningen att försämra för dem som i dag får studiehjälp, som Lena Öhrsvik talar om, men det finns andra ungdomar som inte har denna möjlighet. Till slut tar Lena Öhrsvik också upp studerandehälsovården och säger att inga särskilda villkor ställs och att anslaget har räknats upp på ett sätt som motsvarar andra anslagshöjningar. Det är litet märkligt, tycker jag. Vi vet att den största utgiftsposten är löner. 80 96 går till löner. Vi vet att lönerna faktiskt har ökat med mer än 4 Jo. Därför har vi tyckt att 6 26, som motsvarar den uppräkning vi gjorde förra året, i alla fall litet bättre motsvarar löneökningarna. Dessutom betalar de studerande när de går till studerandehälsovården. De har inte alls tillgång till denna hälsovård gratis. Jag tycker att de borde ha detta bidrag tills den nya utredningen är klar.

Herr talman! Jag skall ha överseende med att Marianne Jönsson inte känner till hela historien, eftersom hon är ny här i kammaren. Jag skall inte upprepa hela historien heller, jag tänker bara kort säga att frågan om studielön har utretts. Det sade jag tidigare. Den avvisades av remissinstanserna. Den avvisades av den centerledda trepartiregeringen. Det kanske räcker som förklaring till vår inställning i den här frågan. Det beslut som fattades förra året fick mycket stor majoritet. Vi skulle använda de nya resurser vi lyckades ta fram till att göra en rejäl höjning av bidragsdelen. Det var alltså i mycket stor enighet vi kom fram till ett sådant beslut. Studiemedlen har varit otillräckliga sedan slutet av 70-talet, men det har inte hänt särskilt mycket. Jag skall inte föra någon längre debatt med Marianne Jönsson om den frågan. Jag har debatterat den med Rune Backlund tidigare, och jag hänvisar till den debatten. Detta var också litet grand ett svar till Margé Ingvardsson. Studielön har utretts som ett av de alternativ som fanns med i studiestödsutredningens principbetänkande. Det fanns ett rent lånealternativ, ett studielönealternativ och ett alternativ i vilket man arbetade vidare på studiemedelssystemet. Den helt övervägande delen av remissinstanserna tyckte att man skulle arbeta vidare med och förbättra studiemedelssystemet. Så sade också regeringen i sina nya direktiv. Jag tycker att diskussionen om att ett studielönesystem aldrig har utretts borde upphöra. Visst var skulderna ett problem och visst är ett bidrag studierekryterande. Det är just därför vi har försökt göra om systemet. Som jag sade tidigare hade vi en ingående debatt om det förra året. Vi fattade också ett beslut. Det beslutet får faktiskt gälla mer än 100 dagar, för det är precis så länge som det nya studiemedelssystemet har varit i kraft. Jag har respekt för moderaternas inställning till fribeloppet, för den är klar och entydig. De säger att de har ett mål och det är att avskaffa inkomstprövningen, vilket de vill göra etappvis. Det tycker jag är hederligt och riktigt. Men det jag har vänt mig mot är den andra inriktningen av diskussionen om fribeloppet. Det blir helt omöjligt att kontrollera. Då kan man ifrågasätta om någon inkomstprövning skall förekomma. Har man inte en endaste liten möjlighet att kontrollera, finns det ingen rimlig anledning att ha en inkomstprövning. Det är skälet till att vi avvisar detta förslag. De regler som gäller i dag ger goda möjligheter att arbeta på fritiden.
Herr talman! Det är inte korrekt när Lena Öhrsvik säger att ett studielönesystem har varit föremål för utredning. Det har varit föremål för diskussion i de olika studiemedelskommittéerna, men det har inte förekommit något som man kan kalla för en rimlig utredning av alla konsekvenser som ett studielönesystem skulle medföra. Vi tycker att det vore intressant att få en sådan utvärdering. Även om man tittade något närmare på ett studielönesystem på 60-talet, är inte det man kom fram till då giltigt för 90-talet och år 2000. Vi har helt andra förutsättningar nu. Det tycker vi är en allvarlig kritik mot 1985 års studiemedelskommitté, att de inte gjorde denna analys av framtiden. De tittade på hur det hade sett ut 20 år tillbaka i tiden, och med utgångspunkt i de problemen och bekymren föreslog man ett nytt studiemedelssystem. Det har resulterat i att det studiemedelssystem som nyligen har trätt i kraft var omodernt redan från början. Tycker Lena Öhrsvik att studiemedelskommittén uppfyllde kravet på sitt arbete, nämligen att det nya studiemedelssystemet skulle göra slut på snedrekryteringen till högskolan och minska den stora skuldbördan? Tycker Lena Öhrsvik att ni lyckades med det? Det har ni inte gjort. Även inom socialdemokratin är man nu djupt oroad för att snedrekryteringen till högskolan rent av förvärras. Ingen kan påstå att skuldbördan har lättat med det nya systemet, utan den kommer i vissa fall t.o.m. att förvärras. Om fribeloppet hann jag inte säga något i min förra replik. Men jag tycker att Lena Öhrsvik kommer med rena undanflykterna när hon påstår att det Prot. 1988/89:99 inte går att kontrollera ferieinkomster. Visst går de att kontrollera, om man 19 april 1989 bara har den ambitionen. Det kan inte vara svårare än att från arbetsgivaren beställa in inkomstuppgifter, som talar om vad man har tjänat och under vilken tid. Det kan inte vara några större problem. Fribeloppsgränserna är inte så generösa som Lena Öhrsvik vill göra gällande. Hon nämner årsinkomsten. Men på sommaren handlar det om två eller kanske tre månader, och då får man tjäna ca 19 000 kr. Det är inte så mycket. Om man har en chans att få ett arbete som ger en månadsinkomst på 11 000-12 000 kr., tycker vi att det är bra. Den som blir erbjuden ett sådant arbete skall inte behöva snegla på fribeloppsgränserna och arbeta bara precis så mycket att hon eller han håller sig inom gränsen. Av den anledningen vill vi att ferieinkomsterna skall undantas.
Herr talman! Lena Öhrsvik säger att vi är ensamma om vårt förslag och att vi inte har några som stöder det. Som jag ser det har vi vid många tillfällen varit mer klarsynta än andra partier. Vi har sett den framtidsbild som vi i detta fall anser vara den bästa för de studerande. När jag talar med ungdomar och studerande, och även med anordnare av utbildning inom olika instanser i samhället, får jag inte uppfattningen att vi saknar stöd. Jag kan konstatera att just det system som vi förespråkar innehåller idéer som dessa människor omfattar. Man kanske inte benämner det studielön och man kanske inte säger att det skall vara på ett sådant sätt som vårt förslag till konstruktion är, dock är de idéer som ingår som ingredienser här samma idéer som omfattas av många av dem som jag kommer i kontakt med i min verksamhet. Därför menar jag att vi kanske är så förutseende i vårt förslag att det om några år dyker upp i form av ett förslag från det majoritetsbärande partiet. Det vägledande för oss i arbetet med studiestödet har varit just den sociala snedrekryteringen och skuldbördan, som är en mycket stor nackdel för de studerande. I många fall är denna ett avgörande hinder för ungdomarna när det gäller att söka sig till högre utbildning. Det är, som jag sade i mitt första inlägg, absolut nödvändigt att fler ungdomar söker sig till högre utbildning i vårt samhälle, som ställer allt större krav på sina medborgare.
Herr talman! Men, Marianne Jönsson, det handlar ju också litet grand om | politisk hederlighet. Det sista som ni gjorde i regeringsställning var att genomföra en minskning med 300 milj.kr. när det gäller studenterna. Ni ändrade meritvärderingskraven och antalet terminer som man kunde få | studera. Dessutom tafsade ni på värdesäkringen i fråga om basbeloppet. Över en natt, när ni var befriade från regeringsansvaret, kom ni med ett förslag som kostade 1,5 miljarder kronor mer om året. Då måste jag ändå få påminna om att det finns en historia bakom och att ni har haft ett visst ansvar för att det ser ut som det gör. Det handlar faktiskt om politisk trovärdighet, det måste jag ändå få understryka i den här debatten. Vpk påstår att det inte finns någon analys av framtiden i studiemedelskommitténs betänkande. Det är väl som när vi diskuterade det här senast: Margö 155 Ingvardsson har läst men inte förstått. Det finns många analyser, både bakgrundsanalyser och analyser om framtiden. Vi har anlitat olika forskare i vårt arbete. Sedan säger Margö Ingvardsson att vi inte har lyckats få bort snedrekryteringen genom att göra studiemedelssystemet bättre. Nej, det är väl inte så konstigt. Det nya systemet har varit i kraft under litet mer än 100 dagar. Det måste ändå få en chans att verka. Inte heller löser ett studiemedelssystem alla problem med snedrekrytering. I studiemedelskommittén kunde vi t.ex. visa att det vid en internationell jämförelse framgår att man inte i något land, inte ens där man hade fullt utbyggda studielönesystem, hade kommit längre när det gäller den sociala snedrekryteringen. Det finns mycket som återstår att göra, och vi skall sätta in alla krafter. Jag är lika oroad som Margö Ingvardsson, men man löser inte alla problem genom att ändra studiemedelssystemet. Jag tycker ändå att vi skall göra vad som kan göras. Vi har använt de nya 300 miljonerna, som vi hade till vårt förfogande, till att höja just bidragsdelen som skulle ha en rekryteringseffekt.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande hålla mig till reservation 2, där frågan tas upp om rätten för eleverna att erhålla inackorderingstillägg vid de regionala idrottsgymnasierna i Eksjö, Jönköping och Vetlanda, även kallade ”Smålandsmodellen”. Hans Dau och jag har skrivit en motion i ärendet, 1988/89:Sf406, och den har, mot all förmodan, inte tillstyrkts av socialförsäkringsutskottet. Det kan tyckas vara en liten fråga i det här betänkandet, åtminstone när det gäller kostnaderna, men för eleverna som har fått möjlighet att studera och idrotta på dessa gymnasier och för berörda skolstyrelser, länsskolnämnd och idrottsförbund är det inte en liten fråga. Konsekvensen av ett negativt beslut i ärendet är att den här fina möjligheten att kombinera gymnasiestudier med idrott är allvarligt hotad. Den verksamhet som bedrivs på de regionala idrottsgymnasierna är positiv dels därför att eleverna kan delta i samtliga lektioner enligt läroplanen, dels därför att eleverna får möjlighet att bedriva idrott och ledarskap under ledning av skickliga lärare och instruktörer. Herr talman! Sedan läsåret 1979/80 bedrivs i de nämnda kommunerna utbildning på gymnasienivå, kombinerad med idrott som skidåkning, orientering, tennis och ishockey. Verksamheten finansieras av resp. kommun, som bestrider löner för idrottslärare och instruktörer samt kostnader för material, utrustning och lokaler. Dessa ”kommunala idrottsgymnasier” är en regional modell för kombination av idrott och studier. Den har utvecklats i samarbete med länsskolnämnd, berörda kommuner och specialidrottsförbund både på regional nivå och på riksnivå. Verksamheten är uppbyggd på samma sätt som vid idrottsgymnasierna med riksintag, dock med följande skillnader: Elevområdet är begränsat till en viss region. Eleverna följer undervisningen på den linje där de har intagits, utan utbyte av några ämnen. Eleverna erhåller avgångsbetyg utan särskild notering om idrottsträning. I stället utfärdas separat idrottsintyg. Kommunerna och länsskolnämnden i Jönköpings län hemställde den 30 april 1987 hos utbildningsdepartementet att som försöksverksamhet få bedriva verksamhet med regionala idrottsgymnasier. Skolöverstyrelsen och Sveriges riksidrottsförbund uttalade sig för en femårig försöksverksamhet och underströk behovet av ekonomiskt stöd i form av inackorderingsstöd. Utbildningsdepartementet överlämnade ärendet till skolöverstyrelsen i ett regeringsbeslut 57 av den 24 mars 1988, där skolöverstyrelsen fick i uppdrag att ”redovisa erfarenheter från försök med lokala och regionala idrottsgymnasier samt analysera de konsekvenser en sådan verksamhet kan få för närliggande gymnasieskolor och för riksidrottsgymnasierna”. SÖ föreslog också att CSN skulle tilldela eleverna i den s.k. Smålandsmodellen inackorderingsstöd. CSN avslog den 28 juni 1988 skolöverstyrelsens framställan. Enligt mitt förmenande gör utbildningsdepartementet det enkelt för sig när det inte vågar ta ställning till den framställan som är gjord av berörda kommuner och som skolöverstyrelsen tillstyrkt. Man vilseleder, med det här agerandet, kommunerna genom att man ger skolöverstyrelsen i uppdrag att utvärdera en verksamhet för att därefter låta skolöverstyrelsen återkomma med förslag. De berörda kommunerna gör naturligtvis den tolkningen att så länge skolöverstyrelsen har ett uppdrag och tillstyrkt verksamheten utgår inackorderingstillägg. Dess värre har som bekant CSN inte gjort den tolkningen. Det förvånar mig att majoriteten skriver i betänkandet att de s.k. regionala idrottsgymnasierna inte är sanktionerade av regeringen och skolöverstyrelsen. Det är måhända sant att regeringen inte har sanktionerat verksamheten, men trots denna uteblivna sanktion har regeringen gett skolöverstyrelsen i uppdrag att utvärdera verksamheten. Jag har svårt att förstå logiken. Herr talman! Det som inte stämmer i majoritetstexten är att verksamheten inte är sanktionerad av skolöverstyrelsen. Skolöverstyrelsen tillskrev utbildningsdepartementet den 7 oktober 1987. Skolöverstyrelsen biföll framställan med följande motiveringar: ”SÖ finner i likhet med länsskolnämnden förslaget vara väl förankrat, inte minst inom idrottsrörelsen i länet. Mot bakgrund av utbildningsministerns uttalande angående hemortsalternativet i prop. 1986/87:100 Bilaga 3.7 vill SÖ framhålla att en verksamhet enligt Smålandsmodellen syftar till att undersöka möjligheten att nå samma resultat som med hemortsalternativet utan att elevernas timplan jämkas. Med hänvisning till det ovan anförda tillstyrker SÖ att skolstyrelserna i Eksjö, Jönköping och Vetlanda medges att Jag gör ingen annan tolkning än den att skolöverstyrelsen med det här yttrandet till departementet sanktionerar verksamheten. Det beklagansvärda är att utbildningsdepartementet inte tar definitiv ställning i ärendet utan låter andra göra tolkningen åt sig. Men egentligen förvånar det mig inte, eftersom det verkar vara god socialdemokratisk politik numera. Jag beklagar eleverna och skolstyrelserna, som kommer i kläm på grund av det här tafatta förfarandet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! De regionala idrottsgymnasierna är inte sanktionerade av regeringen och SÖ, och det har att göra med, som jag sade i mitt inlägg, att antalet platser vid idrottsgymnasier fastställs av regeringen, varefter SÖ och Riksidrottsförbundet avgör vilka idrottsgrenar och vilka kommuner som skall omfattas av verksamheten. Jag vill bara förtydliga att det är detta som skrivningen i utskottsbetänkandet syftar på. Av Ulf Melins anförande kan man få uppfattningen att det inte utgår några inackorderingstillägg över huvud taget till de elever som går på dessa skolor. Det gör det naturligtvis. De utgår till de elever som uppfyller de vanliga kraven, t.ex. på ett visst avstånd till hemmet. En elev som inte kan få den utbildning han önskar på hemorten har rätt att söka sig till en annan kommun, oavsett hur långt bort den ligger, och han får inackorderingstillägg. Ulf Melin säger att han beklagar eleverna, men det är litet fel att säga det. De erhåller ju detta tillägg, men av kommunala medel. Kommunerna har då i viss mån följt upp det som de tidigare gjorde, nämligen när de själva beviljade inackorderingstillägg, och det har de gjort på felaktiga grunder. Det upptäcktes när denna hantering övertogs av studiemedelsnämnderna. De elever som då hade startat sin utbildning fick övergångsvis fortsätta att ta emot inackorderingstillägg, så att de inte skulle bli lidande därför att kommunerna hade gjort fel. Jag har fått ta del av ett första utkast till skolöverstyrelsens analys när det gäller behovet av denna typ av gymnasier, och jag utläser av det att man är mycket tveksam till detta behov.

Herr talman! Det tråkiga i detta fall är att den situationen har uppkommit, att regeringen inte klarar att fatta beslut utan hänvisar i propositionen både förra året och i år till den utvärdering som skolöverstyrelsen skulle göra av de regionala idrottsgymnasierna. Det intressanta är att Lena Öhrsvik säger att regeringen inte har fastlagt platserna. När det gäller riksidrottsgymnasierna och hemortsalternativen läggs platserna fast, men skolöverstyrelsen har ju godkänt denna verksamhet och tillskrivit utbildningsdepartementet för att få anordna försöksverksam het i fem år. Skolöverstyrelsen har också tillskrivit CSN om att inackorderingsstöd skall utgå. Skolöverstyrelsen gör alltså den tolkningen, medan CSN dess värre gör en annan tolkning. Det innebär att eleverna kommer i kläm. De som löser detta problem är inte CSN, utan det är de kommuner som har elever som går i de regionala idrottsgymnasierna. Kommunerna betalar alltså ut inackorderingstilläggen — en utgift som egentligen staten skall stå för — för att eleverna inte skall komma i kläm. Det hade varit betydligt mera just om regeringen hade tagit sig i kragen och sagt att denna verksamhet inte skulle finnas. Då hade man vetat om detta. Nu vet man inte, utan får göra tolkningar. Det är beklagligt att regeringen sitter i en långbänk och tillåter att skolöverstyrelsen gör en tolkning och att ett annat statligt organ gör en annan tolkning. Därför beklagar jag både eleverna och skolstyrelserna.
Herr talman! Regeringen har en positiv inställning till idrottsgymnasier; det visar förslaget i budgetpropositionen om att antalet platser skall öka både på riksidrottsgymnasierna och i det s.k. hemortsalternativet. Det hör till den vanliga ordningen att en central myndighet analyserar behov osv. innan regeringen fattar beslut. Jag kan inte se att regeringen skulle ha handlat på något annat sätt i denna situation. När jag har sett vad skolöverstyrelsen har kommit fram till när det gäller behovet av just denna modell, tycker jag att det är riktigt att regeringen väntar med beslut till dess man har ett ordentligt underlag. Som jag nämnde i min inledning är det många kommuner som vill vara med i verksamheten, och de står och väntar på plats. Om regeringen godkände detta utan att ha några som helst samlade bedömningar skulle det få konsekvenser för alla de gymnasier som vill specialisera sig på andra områden, t.ex. musik, teater och dans. Man släpper loss en hel våg om man inte har en samlad bedömning och ger skolöverstyrelsen och Riksidrottsförbundet i uppdrag att bestämma vilka kommuner och vilka idrottsgrenar som skall vara med i verksamheten.
Herr talman! Det faktum att skolöverstyrelsen nu har kommit med detta förslag borde egentligen inte glädja Lena Öhrsvik, utan förvåna henne. Skolöverstyrelsen tillstyrkte nämligen förra året att samma verksamhet skulle få drivas i fem år, och sedan dröjer det knappt ett år förrän verksamheten inte längre tillstyrks. Det är i så fall det man skall beklaga. I den skrivelse som jag hänvisade till yttrar sig skolöverstyrelsen till utbildningsdepartementet och säger ja till den s.k. Smålandsmodellen. Det intressanta är att man då tog hänsyn till att regeringen hade gjort ett ställningstagande i ett likartat ärende. Det gällde utbildningsoch kulturförvaltningen i Jämtlands läns landstingskommun och en försöksverksamhet med fördröjd studietakt inom den vårdinriktade kompletteringskursen för särskild behörighet till vissa linjer inom högskolan. Regeringen avgjorde detta ärende 1987. Visst finns det liknande fall, om bara viljan att göra någonting finns. Det är ingen risk för att sådan här verksamhet lämnas vind för våg. Den är ju sanktionerad av skolöverstyrelsen och Riksidrottsförbundet, därför att det tredje alternativet är intressant och skall utvärderas. Det är alltså beklagligt att regeringen inte klarar att fatta beslut i denna fråga.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att uppehålla mig kring den del av socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15 som berör vuxenstudiestödet. Det var år 1975 som riksdagen beslutade om den vuxenutbildningsreform som vi i dag, med vissa smärre ändringar, fortfarande har. Reformens mål var bl.a. att stärka individens ställning i arbetslivet, att ge redskap för deltagande i samhällsarbetet och att tillgodose de kortutbildades behov av överbryggande utbildning. Den skall vara ett alternativ och ett komplement till arbetsgivaroch partsstyrd utbildning, och den syftar till en utjämning av utbildningsklyftorna. Vuxenstudiestödet är ett selektivt stöd, som i första hand fördelas till personer med kort tidigare utbildning, till skillnad från de mer generellt verkande studiemedlen. Ett urval bland de sökande innebär dock alltid att vissa inte kommer i fråga för stöd. Trots den i budgetpropositionen föreslagna höjningen av de medel som avsätts till vuxenstudiestöd kommer inte antalet stöd att räcka till den målgrupp som stödet är avsett för. Det särskilda vuxenstudiestödet har ett syskon i det särskilda vuxenstudiestödet för arbetslösa. Här gäller inte de urvalskriterier som gäller det förstnämnda stödet, och det kan ifrågasättas om det i rådande arbetsmarknadsläge behövs ett generellt stöd av denna art. Det tredje studiestödet, korttidsstudiestödet, utgör också ett problem, på grund av att det inkomstbortfall som stödet är ämnat att ersätta inte alltid täcks. Till det kommer de förändringar i studiemedelssystemet som träder i kraft den 1 januari i år och som innebär att de lägre nivåerna i vuxenstudiestödet kan komma under de belopp som studiemedlen ger. Regeringen gav den 2 februari i år centrala studiestödsnämnden i uppdrag att genomföra en översyn av det särskilda vuxenstudiestödet och dess regelsystem mot bakgrund av de förändringar som har företagits inom studiemedelssystemet. Utskottet anser dock, med instämmande i vad som framförs i motion 405 av Berit Oscarsson m.fl., att den översyn som föreslagits har ett alltför begränsat perspektiv. Man bör i stället försöka nå en helhetssyn för området och därmed inte begränsa den till det särskilda vuxenstudiestödet utan låta den omfatta också korttidsstudiestödet och medlen till uppsökande verksamhet. I detta översynsarbete är det synnerligen viktigt att ta till vara de erfarenheter och kunskaper som finns hos arbetsmarknadens parter. Så till de reservationer som berör vuxenstudiestödets område. Först vill jag hänvisa till reservation nr 13 av Margöé Ingvardsson. I reservationen behandlas finansieringen av stödet, och jag har en förhoppning om att den översynen skall kunna rensa upp även i den frågan. uppsökande verksamheten och storleken på korttidsstudiestödet. Man förespråkar här att medel inte längre skall anvisas till uppsökande verksamhet. Men själva grundförutsättningen för vuxenstudiestödsreformen är ju att man på arbetsplatser kan bli uppsökt av arbetskamrater som känner till förhållandena man arbetar under och som kanske kan påverka, inte vid bara ett utan återkommande besök, som kanske kan ge den där kicken som behövs för att ta sig över till studier i någon form. Som en första anhalt på vägen mot målet kan då en studiecirkel eller en kortare kurs på en folkhögskola fungera. Där är det korttidsstudiestödet som är aktuellt. Att i ett sådant läge sänka den ersättningen, som för övrigt inte alltid räcker till som den är i dag, är att angripa reformens ”grundbult”. I reservation nr 15, gällande anslag till vuxenstudiestöd m.m., tar Barbro Sandberg återigen upp frågan om uppsökeriet. Man vill här kraftigt beskära medlen för verksamheten i fråga och lyfta över en del till studieförbunden. Jag vill med hänvisning till vad jag nyss sagt yrka avslag även på den reservationen. De kollektiva ansökningarna från pensionärsorganisationer tar moderater, centerpartister och folkpartister upp i en gemensam reservation. Rätten att kollektivt söka stöd begränsar inte pensionärernas rätt, men det är att se som en serviceåtgärd gentemot pensionärer och inte minst som en administrativ förenkling för nämnderna, som skall handlägga ansökningarna. Vill man uppnå någonting drastiskt förväntar jag mig nära nog ett förslag från de tre borgerliga partierna att man helt frankt skall förbjuda pensionärerna att söka internatbidrag. Så länge ett sådant förslag inte ställs borde man kunna tolerera även kollektiva ansökningar för samma stödform. I varje fall är det nu fråga om en försöksverksamhet som kommer att redovisas denna vår. I avvaktan därpå torde verksamheten få fortgå. Reservation nr 18 gäller en översyn av vuxenstudiestödet. Man vill genom den översynen ifrågasätta om de korta stöden når rätt målgrupp. Av förra årets betänkande framgår de mål för korttidsstudiestödet som utskottet då ställde sig bakom, och att i dag överpröva den inriktning som då angavs är inte påkallat. Slutligen reservation nr 20, som berör teckenspråksundervisningen. I reservationen framhålls att det nya studiesociala stödet till föräldrar till döva och gravt hörselskadade barn i sin slutliga utformning också bör omfatta syskon till dessa barn. Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit ett helt nytt studiesocialt stöd till föräldrar till döva och gravt handikappade barn. Den närmare utformningen av det stödet skall enligt uppdrag utredas av CSN i samråd med SÖ. Resurserna för det nya stödet är begränsade. Det är mycket svårt att bedöma hur stor efterfrågan kommer att bli. I avvaktan på utredningen om den närmare utformningen och de första erfarenheterna av stödet har utbildningsdepartementet i samråd med socialdepartementet förordat att möjligheterna att söka stöd, åtminstone till en början, begränsas till den grupp som har bedömts som allra mest angelägen, nämligen föräldrarna. Påpekas kan också att stödet i första hand är en ersättning för förlorad arbetsförtjänst, och den del som kan bli aktuell för syskongruppen är enbart internatbidrag. En förutsättning för det här stödet är att man deltar i undervisningen, och för att kunna delta i folkhögskolekurser, där en stor del av den undervisningen ges, gäller i dag vissa åldersgränser. Då internatbidraget är kopplat till deltagande i utbildning och inte är något socialt stöd får vi låta försöksverksamheten ange någon form av lösning. Herr talman! Jag vill med hänvisning till vad jag nyss anfört yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag skall börja med det som Arne Mellqvist sade sist, nämligen att försöksverksamheten måste utvisa vilken form av lösning som är lämpligast. Men man kan ju i försöksverksamheten inte ta hänsyn till syskonen, om det inte anges att man skall göra det. Teckenspråksundervisningen är trots allt mycket speciell. Man kommunicerar på ett visst sätt, man lär sig läsa av munnen, osv., och det är viktigt att man gör det tillsammans. Därför behöver barnen, deras föräldrar och syskon vara tillsammans. Självfallet är det inte fråga om något inkomstbortfall för syskonen. Vad vi menar med vår motion är att man måste ta hänsyn till att syskonen behöver vara med. Självfallet är det föräldrarna som skall ha ersättning för inkomstbortfallet. Arne Mellqvist säger mycket riktigt att de här resurserna är begränsade, och jag tror inte heller att de kommer att räcka. Men då är det ju viktigt att man tar med alla som skall vara involverade. Att bedriva en försöksverksamhet med bara en del av de människor som man i framtiden vill ha med blir inte någon riktig försöksverksamhet. Då kan man inte heller göra någon riktig bedömning av det resultat som man kommer fram till. Man säger att det är angelägnast med föräldrarna. Jag tycker faktiskt att hela familjen är angelägen — inte bara föräldrarna. Barnen skall ju kunna kommunicera även med sina syskon! När det gäller den kollektiva ansökan har jag varje år hört samma argument, nämligen att den inte begränsar pensionärernas rätt att få det här bidraget. Men pensionärerna uppfyller ju faktiskt inte de krav som Arne Mellqvist själv räknade upp, nämligen att man skall ha kort utbildning, att man skall vara yrkesverksam, osv. De kan inte konkurrera på de villkoren, om de söker var och en för sig. Jag vidhåller därför folkpartiets krav att möjlighet till kollektiv ansökan skall finnas endast för handikapporganisationerna. Vi vet att handikapporganisationer blir nekade, därför att resurserna är uttömda. Vi vet också att man delar upp potten, så att en viss procent av medlen är förbehållna just pensionärer, och de borde få sina medel på annat sätt.

Herr talman! Det som Arne Mellqvist tog upp var ju gamla förslag, som vi inte behöver diskutera så mycket nu. Jag skall bara beröra ett par saker. Till att börja med skall jag instämma i vad Barbro Sandberg sade om kollektiv ansökan för pensionärer. Vi fick i dag på CSN:s styrelsemöte höra att medel som anvisats till korttidsstudiestöd och internatbidrag utnyttjas mycket dåligt. Av de ungefär 250 milj.kr. som finns för detta ändamål kan man inte utnyttja mer än ungefär 150 trots att CSN beviljar upp till mellan 200 och 300 26 mer än man har möjlighet att bevilja. Bidragen utnyttjas ändå inte, eftersom det inte finns några reella behov av dem. Likadant är det med stödet till de arbetslösa. På grund av den rådande arbetssituationen utnyttjas detta stöd inte till mer än drygt 50 96. Tjänstemännen på CSN säger att det vore bättre att använda pengarna till det vanliga vuxenstudiestödet, där behoven trots allt är större. Det är det vi säger i vår reservation nr 18, där vi ifrågasätter om reglerna för korttidsstudiestöd verkligen innebär att stödet når den avsedda målgruppen. Utnyttjandegraden visar ju att vi moderater har ganska rätt i uttrycket i vår reservation.

Herr talman! Utskottsmajoriteten avstyrker vårt förslag i reservation 13 om utbildningsavgiften under hänvisning till tidigare uttalanden i ärendet, nämligen att samhällsekonomin skulle utgöra hinder för detta. Arne Mellqvist var nog positivare; han hänvisade vår reservation till översynen av vuxenstudiestödet. Jag noterar detta som en liten men ändock framgång.
Herr talman! Hans Dau säger att korttidsstudiestödet och internatbidragen utnyttjas dåligt trots överbeviljning. Han tar det till intäkt för att det inte skulle föreligga några reella behov av stöden i fråga. Jag vill starkt tillbakavisa den slutsatsen. Som jag sade i mitt anförande ställde sig utskottet bakom de i budgetpropositionen anförda målen för de s.k. korta stöden. Detta innebär att man nu vänder en skuta, så att säga. Tidigare utbildningsformer dit stöden har riktats har försvunnit eller finansieras i mycket hög utsträckning på annat sätt. Man finner nya vägar för att nå just de allmänna ämnen som målades upp i målbeskrivningen förra året. Det är skälet till det låga resursutnyttjandet. Jag tyckte mig uppfatta att det hade med pensionärsorganisationernas yttranden att göra, men jag hoppas att det var en feltolkning. Hans Daus besked om utnyttjandet av vuxenstudiestödet till arbetslösa tycker jag bara styrker behovet av en översyn av huruvida vi behöver ett speciellt stöd i nuvarande läge. Det låter jag ingå i den allmänna översynen. Jag har inget ytterligare att anföra som svar på Barbro Sandbergs inlägg mer än vad jag har berört i mitt inledningsanförande.

Herr talman! Sedan drygt ett år tillbaka gäller en helt ny äktenskapsbalk. Många motioner artikulerar den kritik som framförts mot vissa av reglerna i den nya äktenskapsbalken. Äktenskapsbalkens utformning är av avgörande betydelse för hur parterna i äktenskapet uppfattar familjeansvaret. Dess utformning påverkar huruvida familjebanden stärks eller försvagas. Äktenskapsbalken har också en indirekt påverkan på barnens trygghet och uppväxtförhållanden, eftersom den kan påverka den tid föräldrar är villiga respektive har möjlighet att ägna åt barnen och åt deras fostran. Den goda fostran som håller emot i de fall barnet är utsatt för destruktivt kamrattryck är inte mindre viktig i dagens mer komplicerade värld än den var på den tiden då religionen präglade de moraliska värderingarna i vårt land. Det skulle inte skada om lagstiftningen i större utsträckning såg familjerna, i varje fall barnfamiljerna, som den helhet dessa i allmänhet har att verka som. Äktenskapsbalken har betydelse både för hur familjelivet gestaltar sig i många familjer och för kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter i arbetslivet. Socialistiska partier har traditionellt en familjeovänlig inställning. En sådan skapar automatiskt ett barnovänligare samhälle. Härom veckan citerades i TV en bok av en av regeringens f.d. tunga medlemmar. Boken nedvärderade kraftigt familjen som institution. Sådana tankar liksom de Myrdalska elitistiska tankarna har grasserat inom socialdemokratin och under åratal försvagat familjebanden och familjens ställning. Denna utveckling har sannolikt inget egentligt stöd av Sveriges folk. Därför bör denna barnoch familjeovänliga trend brytas, och den översyn som nu skall göras bör stärka vuxnas och barns möjligheter att fungera i äktenskap och familj och där få utöva resp. ta till sig de grundläggande värderingar som människor måste ha om ett samhälle och dess invånare skall fungera väl. Den nya äktenskapsbalken har kritiserats i fyra motioner när det gäller reglerna för privata pensionsförsäkringar. Jag framhåller i min motion att det är orimligt att försäkringar, vilkas värde under åratal byggts upp genom gemensamma ansträngningar, plötsligt blir enskild egendom. Det förefaller som om lagstiftaren helt har glömt att tiden är den avgörande faktorn när det gäller pensionsförsäkringar. Att därtill ha olika regler för pensionsförsäkring och livränta som tas i samma syfte förefaller minst sagt ologiskt. Livränta är giftorättsgods och möjlighet finns att träffa avtal om andra ägandeförhållanden, medan pensionsförsäkringar är enskild egendom utan möjlighet att via avtal anpassa ägandet till familjens förhållanden. Lagstiftningen stimulerar båda parter att i större utsträckning satsa på rejäla inkomster och i mindre utsträckning ta ansvar för barnen. Lagstiftningen har också drabbats av hård kritik i synnerhet från skilsmässoadvokaterna— alltså de som har att tillämpa lagen. Jag kan citera en av de kritiserande advokaterna: ”Politikerna borde prya på advokatkontor och möta verkligheten” och ”Lagstiftningen riktar sig aktivt mot kvinnan”. I dag kan den som äger bilen skänka både den och sina eventuella aktier till en ny partner och vänta ett år med att ta ut skilsmässan och sedan slippa ta upp bil och aktier i bodelningen, påpekar advokat Insulander-Lind i första numret av Hertha i år. Lagstiftningen har en tillbakaverkande kraft. När kritiken ekade som värst i somras svarade dåvarande justitieministern att makar kunde bodela under äktenskapet och hänvisade till underhållsbidragen vid skilsmässa. Ihåligheten i argumenteringen drev en av kritikerna till att anmäla reglerna för privata pensionsförsäkringar i äktenskapsbalken till Europadomstolen — och si, ljuset gick upp över justitiedepartementet, och nu tänker man göra en översyn av lagstiftningen vad gäller privata pensionsförsäkringar. Därför har vi moderater ingen reservation med anledning av motionerna 401, 405 och 406 utan nöjer oss med ett särskilt yttrande tillsammans med folkpartiet, där vi pekar på olika möjligheter att lösa denna fråga. Däremot är vi angelägna om att frågan utreds snabbt, därför att den blir alltmer komplicerad ju längre översynen dröjer. Vi vill ha en snabb och genomgripande översyn. En likställning av pensionsförsäkring med livränta som tas i samma syfte kan vara en väg. Skulle detta inte ske, är det ändå ett minimum ur rättssäkerhetssynpunkt att man prövar att skapa övergångsbestämmelser för de pensionsförsäkringar som har tecknats före äktenskapsbalkens ikraftträdande och där bodelning ännu inte har kommit till stånd. Vad gäller internationella äktenskap mellan svensk och utlänning, synes departementet överväga att införa regler helt i linje med vår motion. Enkelt uttryckt skulle det innebära att lagen i bosättningslandet skall gälla i stället för lagen i den stat som mannen tillhörde vid äktenskapets ingående. Vi avvaktar därför en proposition med en mera tidsenlig lagstiftning på området och instämmer i utskottets hemställan i denna del. I övrigt finns en gemensam borgerlig reservation om kartläggning av äktenskapets ekonomiska konsekvenser. Man kan fråga sig vilka syften som ligger bakom det faktum att socialdemokraterna inte ens är beredda att skapa klarsyn beträffande i vilka avseenden äktenskap resp. samboende gynnas ekonomiskt. Det handlar om så gott som 10 000 kr. om året för ett vanligt pensionärspar. Men eftersom den reservationen grundar sig på en centermotion, räknar jag med att Martin Olsson kommer att närmare utveckla detta. Därmed yrkar jag bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! När beslutet om den nya äktenskapsbalken och ärvdabalken fattades av riksdagen för två år sedan, fanns naturligtvis flera frågetecken kring konsekvenserna som skulle följa av den nya lagstiftningen. Hur skulle rättsverkningarna gestalta sig i levande livet — mellan makar vid eventuell separation och mellan föräldrar och barn vid arvsskifte? I ett särskilt yttrande till lagutskottets betänkande uttalade då de tre borgerliga partierna — folkpartiet, centern och moderaterna — att vi ansåg det otillfredsställande att riksdagen skulle behöva ta ställning i lagstiftningsfrågor, innan de samlade konsekvenserna för de bestående rättsförhållandena kunde överblickas. Det hade då aviserats att det sedermera skulle komma ändringar i arvsoch gåvoskattelagstiftningen med anledning av äktenskapsbalken, ändringar som ännu inte samordnats med familjelagstiftningen. Det var väl främst det förhållandet vi då avsåg, men vi har blivit uppmärksammade på att det saknas harmoni i denna lagstiftning. De tidigare rådande reglerna för äktenskap infördes 1921. De hade visserligen varit föremål för små förändringar under årens lopp, men den stora, genomgripande förändringen kom i enlighet med riksdagens beslut den 2 april 1987. Det tål att starkt poängteras att lagstiftningen om ny äktenskapsbalk, om ändring av ärvdabalken och om sambors gemensamma hem — sambolagen, som vi kallar den — berör praktiskt taget alla människor. Det är och var en stor, genomgripande förändring och reform av gamla, vedertagna regler. Därför börjar självfallet konsekvenserna nu att bli mer uppenbara. Det var därför ganska logiskt att vi från borgerligt håll redan 1987 ställde upp för en centermotion om en kartläggning av de olika ekonomiska konsekvenserna av äktenskapet och andra samlevnadsformer. Kravet grundar sig på vår uppfattning att en allmän strävan borde vara att lagstiftningen skall vara så utformad att människor inte av ekonomiska skäl skall välja bort äktenskapet. Vi har inte fått det kravet tillgodosett av den socialdemokratiska majoriteten, och därför ställer vi i år på nytt upp för centermotionen och upprepar kravet på en kartläggning. Vi anser att regeringen bör bestämma formerna för en sådan kartläggning och återkomma med förslag till riksdagen. Jag yrkar bifall till reservation 1 i lagutskottets betänkande 22. Jag vill dock särskilt fästa kammarens uppmärksamhet på det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet och som handlar om de privata pensionsförsäkringarna. Charlotte Cederschiöld har redan varit inne på detta yttrande. Det har efter den nya äktenskapsbalkens och ärvdabalkens genomförande alltmer framgått att det i många äktenskap finns privata pensionsförsäkringar, som tidigare utgjorde s.k. giftorättsgods. Vid bodelning med anledning av skilsmässa eller dödsfall kunde de därför tidigare hälftendelas mellan makarna eller mellan arvingarna. Enligt den nya äktenskapsbalken behandlas försäkringarna som enskild egendom och kan sålunda inte delas med den andre maken. Det kan t.o.m. bli så att den smarte maken — egendomsförhållandet är ju ofta sådant att mannen har de ekonomiska tillgångarna i sin hand - som ”förutsett” skilsmässa redan drygt ett år i förväg kan flytta över familjens tillgångar från t.ex. bankböcker och aktier till ett eget pensionssparande och på så sätt undanhålla den tidigare makan rättmätig egendom. I en folkpartimotion av Bengt Harding Olson och Charlotte Branting tas frågan upp om inte pensionsförsäkringar — dvs. sådana försäkringar som inte är kopplade till företagande eller anställning och som är i egentlig mening privata — borde behandlas som s.k. giftorättsgods vid bodelning. Herr talman! Enligt vad som framgår av utskottsbetänkandet kommer frågan om privata pensionsförsäkringar att ses över enligt det arbete som pågår i justitiedepartementet. Vi har därför inte reserverat oss för folkparti motionen. Men frågan är så viktig att vi anser att en omprövning av gällande regler snarast bör komma till stånd. Den nya lagstiftningen innehöll inte några övergångsregler, och lagen kom därför att få en retroaktiv verkan. Denna skada drabbar ofast kvinnan, som är den ekonomiskt svagare parten. Hur skall frågan lösas? Därom finns olika alternativ. Ett kan vara att redan före bodelningen — eventuellt då försäkringen tecknas — träffa bindande avtal om hur försäkringen skall behandlas vid en bodelning. Frågan är av sådan vikt och har uppmärksammats av så många kvinnor som har hamnat i den här situationen att vi väntar oss ett förslag från regeringen med det snaraste. Regeringens uppgift måste vara att skydda också den svagare parten, och i den här frågan är det kvinnorna som råkar illa ut. Med anledning av det anförda yrkar jag bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Familjen är grunden både för vårt samhälle och för de flesta människor. Även om det moderna samhället skall tillförsäkra alla en materiell trygghet, har familjen alltjämt — och torde även i framtiden ha — en avgörande betydelse för den enskildes trygghet och trivsel såväl under uppväxtåren som därefter. Självfallet skall det vara helt fritt för varje par att välja samlevnadsform, men det är väsentligt att de ekonomiska konsekvenserna av äktenskapet är sådana att det stora flertalet kan finna att äktenskapet är en lämplig och naturlig samlevnadsform. Det är både ett samhällsintresse och en rättighet för berörda personer att äktenskapet inte diskrimineras ur ekonomisk synpunkt. Äktenskapet är resultatet av en aktiv och överlagd handling och skall ge trygghet för kontrahenterna.

Liksom tidigare år reserverar sig lagutskottets centerpartister, moderater och folkpartister för bifall till motionen. Charlotte Cederschiöld och Ulla Orring har redan anmält att de räknar med att jag skall tala litet i den här frågan. Av de elva motioner som behandlas i betänkandet är detta den enda motion och den enda reservation som jag tänkte nämna något om. Som exempel på hur människor kan uppleva nuvarande regler återgav vi i vår motion inledningen av en artikel i tidningen Vår bostad, nr 1 för 1988, med rubriken ”Ska vi få det bättre 19882”. Kvinnan i en familj med två barn säger där: ”Ibland har vi funderat på att skilja oss. Då skulle jag få bostadsbidrag, bidragsförskott och lägre barnomsorgsavgift. Det måste vara något fel på samhället när inte familjesammanhållning premieras.” Det är nödvändigt att skatteoch bidragsregler m.m. är så utformade att äktenskapet inte medför att människor av ekonomiska skäl väljer ogift samboende i stället för äktenskap. Det får inte vara så att människor avstår från giftermål eller t.o.m. skiljer sig på grund av att det så att säga lönar sig bättre. Vad som ligger nära till hands att kartlägga är skattereglerna, olika avgiftsregler, olika former av samhällsstöd, bl.a. till barnfamiljerna, liksom olika pensionsregler. Genom den av oss begärda kartläggningen skulle främst två fördelar vinnas. För det första skulle klarhet erhållas om de ekonomiska konsekvenserna av olika samlevnadsformer. För det andra skulle denna kartläggning ge underlag för utarbetande av förslag till erforderliga ändringar av olika regler, så att äktenskapet inte kan anses vara diskriminerat. Ett sådant arbete måste enligt vår mening ses som en logisk fortsättning på det reformarbete som under 70 och 80-talen bedrivits vad gäller äktenskapslagstiftning m.m. och där man har reformerat äktenskapets ekonomiska rättsverkningar, främst genom nya äktenskapsbalken och genom ändrade arvsregler från den 1 januari 1988, liksom reformeringen av underhållsskyldigheter. Det är även logiskt att göra en kartläggning mot bakgrund av de pågående övervägandena då det gäller pensionssystem, skattesystem och annat. Utskottsmajoriteten har anmärkningsvärda motiveringar för sitt yrkande om avslag på motionen. Man säger att ”det i många fall kan vara svårt att utforma reglerna så att inte en samlevnadsform framstår som mera förmånlig i ett särskilt hänseende”. Vidare anförs av majoriteten att man ”inte funnit att en sådan kartläggning som begärts i motionerna skulle kunna fylla någon annan funktion än att visa att i vissa särskilda hänseenden äktenskap och andra samlevnadsformer rent faktiskt behandlas olika”. Men det bör observeras att den av oss begärda kartläggningen skall visa just vilka skillnader som finns i olika regler på grund av samlevnadsformer. Sedan den kartläggningen har gjorts får vi underlag för att bedöma vilka lagändringar som kan anses motiverade för att ingående av äktenskap inte skall leda till försämringar ur ekonomisk synpunkt för några. Jag vill betona, vilket vi även framhåller i motionen, att vi inte eftersträvar att olika samlevnadsformer skall jämställas inom alla områden. Det är nämligen naturligt att för ogift samboende varken kan eller bör tillämpas alla de regler som gäller för dem som är gifta med varandra. Det är förvånande att majoriteten i utskottet är så rädd för en sådan kartläggning. Vårt syfte är ju att alla skall få klarhet om förhållandena och att vi skall få underlag för att bedöma behovet av erforderliga lagändringar. Vi motionärer och reservanter slår vakt om äktenskapets ställning, och vi förvånar oss som sagt över att majoriteten återigen avvisar kravet på en kartläggning. Min undran är: Vad kan majoriteten se för negativt i att vi får en sådan kartläggning till stånd? Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! När förslaget till äktenskapsbalk behandlades i lagutskottet och här i kammaren, var det främst frågan om förmögenhetsordningen i äktenskapet och fördelningen av makarnas egendom vid äktenskapets upplösning som tilldrog sig intresse. Ett klart uttalat syfte med förändringen var att åstadkomma en högre grad av ekonomisk rättvisa mellan makarna vid äktenskapsskillnad. Men jag vill redan nu tillägga att när äktenskapsbalken debatterades här i kammaren och antogs, rönte de privata pensionsförsäkringarna inte något särskilt intresse från kammarens ledamöter. I dag, drygt ett år efter lagens ikraftträdande, föreligger ett antal motioner i vilka hävdas att bodelningsreglerna i äktenskapsbalken inte ger tillräckligt gott skydd åt den av makarna som har den svagare ekonomin. De gällande jämkningsreglerna bör ses över, hävdar motionärerna och föreslår att privata pensionsförsäkringar skall ingå i bodelning i anledning av äktenskapsskillnad. Det är av främst två skäl som jag här i kväll inte vill gå in en reell sakdebatt i dessa frågor. För det första har äktenskapsbalken varit i kraft för kort tid för att ge tillräckliga erfarenheter som kan motivera någon eventuell ändring, särskilt när det gäller ett så stort lagverk som äktenskapsbalken. För det andra har utskottet underrättats om att justitiedepartementet avser att under första halvåret 1989 inleda arbetet med en utvärdering av äktenskapsbalken. Det är bra att denna utvärdering kommer till stånd. I denna situation kommer vi från lagutskottets majoritets sida att med uppmärksamhet följa utvecklingen och ta del av de synpunkter som framförs från olika håll. Därefter får vi göra våra bedömningar. Jag anser att det är fel att nu i denna stund göra mycket klara uttalanden om huruvida det är motiverat med några eventuella förändringar och ännu mindre göra några klara uttalanden om olika tänkbara alternativ för hur privata pensionsförsäkringar skall vägas in i bodelningsreglerna. Mot bakgrund av vad jag här har sagt avstyrker utskottets majoritet de nu aktuella motionerna, men jag har ändock velat lämna den här redovisningen inför kammaren. Sammanfattningsvis vill jag säga att från majoritetens sida markerar vi att vi är beredda till lyhördhet och uppmärksamhet inför den fortsatta utvecklingen. Jag vill också något kommentera reservation 1. Martin Olsson återkommer med sin motion om kartläggning av äktenskapets ekonomiska konsekvenser. I motionen säger Martin Olsson att lagstiftningen får inte vara utformad på ett sådant sätt att människor av ekonomiska skäl väljer att bo samman utan äktenskap i stället för att gifta sig. Han anser vidare att regler inom skatteområdet och bidragsområdet missgynnar äktenskapet. Jag tycker att de här påståendena är överdrivna, och jag tycker fortfarande att påståendena i motionen är alltför allmänt hållna. Jag tycker att det på något sätt är fel metod som Martin Olsson på nytt förordar, att vi skall sätta till mycket stora resurser för att göra en allmän kartläggning av det här området och därefter föreslå förändringar som kan vara motiverade. Jag har uppfattat Martin Olsson så i de senaste årens debatter att han är fullkomligt övertygad om att äktenskapet är missgynnat i vissa avseenden ur ekonomisk synpunkt. I kväll står Martin Olsson här och säger: Om en kartläggning gjordes, skulle vi få klarhet. Nu verkar det som om Martin Olsson tvivlar på att det är som han hävdar i motionen. Jag tycker nog att med den organisation som vi har i de olika partigrupperna här i riksdagen och med de resurser som finns i riksdagens utredningstjänst är det fullt möjligt för oss ledamöter att komma med mycket mer preciserade krav än att bara föreslå en allmän kartläggning. Från majoritetens sida menar vi att kan reservanterna eller andra ledamöter påvisa någon brist i lagstiftningen inom något delområde som direkt missgynnar äktenskapet, är det aktuellt att föreslå ändringar inom detta område. Men att vi skulle göra en allmän kartläggning av situationen och utifrån resultatet av denna utredning föreslå olika åtgärder är ett allför omfattande förslag, som det i dag inte enligt vår uppfattning finns tillräckliga motiv för. Herr talman!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

Herr talman! Jag vill svara Lennart Andersson att det väl är ganska ovanligt att man pläderar för ett särskilt yttrande; oftast är ju pläderingen för en reservation. Att jag här har tagit upp en plädering som innehåller en del av de fakta som vi har haft i vårt särskilda yttrande innebär att vi fäster väldigt stor vikt vid frågan om de privata pensionsförsäkringarna. Jag kan hålla med Lennart Andersson om att då vi antog äktenskapsbalken i april 1987 gjorde vi ingen särskild markering för de privata pensionsförsäkringarna på den grunden att vi inte kände till omfattningen av dem och inte heller så klart kunde se konsekvenserna av den nya lagstiftningen. Nu är vi väl medvetna om dem, och inte bara vi utan tusentals kvinnor som har kommit i bryderi därför att maken på det här sättet har kunnat överflytta sina tillgångar. Det är det vi protesterar emot. Jag tycker att det är svagt av Lennart Andersson att inte kunna medge att det här förhållandet inte kan få fortsätta och att vi snarast behöver få någon form av förändring, för nuvarande situation är absolut inte bra. Vi fick vid de överläggningar som vi hade på justitiedepartementet vetskap om att man skulle starta den här översynen, och vi förväntar oss från folkpartiets sida att det snarast kommer en förändring på den här punkten. Vi måste se till att den svagare parten skyddas.
Herr talman! I anslutning till Lennart Anderssons kommentar till frågan om huruvida socialdemokrater och socialistiska partier är familjevänliga eller inte skall jag be att få läsa ett litet stycke av en man som borde anses vara mycket kunnig när det gäller socialistiska partiers grundläggande syn, nämligen Solzjenitsyn. Han säger så här: ”Bland de principer man kan finna i många sinsemellan oberoende socialiststater eller nutida rörelser, och vilka därför kan hänföras till socialismens grundläggande förutsättningar, finns alltså: avskaffandet av privat ägande, krossandet av religionen, krossandet av familjen. Socialismen framträder inte inför oss som ett rent ekonomiskt begrepp, utan som ett ojämförligt mera omfattande system av åsikter, vilka innefattar nästan alla aspekter av mänsklig tillvaro.” Det här är inte Sverige, men uttalandet gäller socialistiska partier generellt. För att få ett exempel från Sverige kan vi ta Alva Myrdal, som säger att hemmets möjlighet att vara lämplig livsmiljö för barnen har upphört. Det uppfattar inte jag som särskilt familjevänligt. En politik som alltid stöder den som väljer pengarna i stället för livet får a priori en familjeovänlig effekt jämfört med den politik som gör det möjligt för föräldrar att fysiskt och psykiskt vara närvarande hos barnen. Detta om familjevänligt och ovänligt. När det gäller att äktenskapsbalken skulle åstadkomma rättvisa har man inte lyckats helt i alla delar, Lennart Andersson. Det fanns faktiskt när äktenskapsbalken togs ett yrkande om avslag på hela lagförslaget av Margit Gennser, så någon synpunkt förelåg dock. Men om Lennart Andersson tar upp den vanliga synpunkten att lagen inte har gällt så länge och att man därför är tveksam till en översyn så tidigt efteråt, då måste han kunna svara på frågan: Vad skall de familjer göra som sitter bundna av en privat pensionsförsäkring men inte har mera pengar? De har alltså anpassat sin ekonomi och mannen drar av pensionsförsäkringspremien på sin inkomst. De har inte mer pengar. Hur skall de klara av situationen? Antingen får de säga upp försäkringen så att kvinnan kan ta en egen försäkring och han tar större del av hushållskostnaderna eller också får de fortsätta att leva ett ojämställt liv, som det har blivit sedan äktenskapsbalken infördes. Eller också får de göra sitt livs sämsta affär genom att säga upp den privata pensionsförsäkringen, och det är det dummaste man kan göra ur ekonomisk synpunkt. Lennart Andersson, skall de leva ojämställt eller skall de göra en praktfull ekonomisk förlust?

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Lennart Andersson tyckte att vi i vår motion har uttryckt oss alltför allmänt och gjorde några lösryckta citat ur motionen. Jag tror att alla som har läst motion och reservation och lyssnat på mitt anförande inser att vad vi vill ha är en kartläggning. Vi är inte tvärsäkra på förhållandena, för då behövde vi ingen kartläggning. Det är också rätt inkonsekvent av Lennart Andersson att avstyrka motionen mot bakgrund av att det skulle krävas mycket stora resurser för att genomföra en kartläggning och strax efteråt säga att partigrupper och riksdagens utredningstjänst borde kunna få fram material för konkreta krav. Det är just därför att det är en litet större fråga än man kan begära att utredningstjänsten skall klara ut som vi tycker att riksdagen hos regeringen skall begära en kartläggning så att vi får underlag för eventuella ändringar av regler. Jag skall inte rabbla upp de regler som skiljer, men vi vet att inom skatteoch bidragssystemet, avgiftssystemet för barnomsorg och mycket annat har det betydelse om man är gift eller icke.
Herr talman! Jag skall bara kort replikera till Charlotte Cederschiöld att vi diskuterar socialdemokratin i Sverige och det socialdemokratiska partiets inställning till familjen och vår familjepolitik. Vi har inte någon familjeovänlig inställning. Nästa gång Charlotte Cederschiöld kommer med citat, ta då några som är mera moderna i tiden och som rör Sverige, så avspeglas de nuvarande förhållandena på ett bättre sätt.

Herr talman! Man kan hävda att skatteoch bostadspolitiken på ett mycket tydligt sätt speglar den socialdemokratiska politiken i vårt land. Samma grundinställning styr utformningen på dessa båda områden: önskan att via politiska beslut välja åt människorna, önskan att med världens högsta skatter styra bostadspolitikens innehåll, önskan att detaljreglera enskildas tillvaro med skattesystemet och i bostadspolitikens paragrafdjungel. Övertron på kollektiva lösningar och tron på beslutsfattares överlägsna förmåga att för medborgarnas räkning fatta de rätta besluten grundar sig på en misstro mot människorna och deras förmåga att själva fatta riktiga beslut. Eller, som en socialdemokratisk bostadspolitiker i denna kammare uttryckte saken: ”Däremot är det nödvändigt att det finns regler som garanterar de krav som samhället ställer — — —-.” — Inte människornas, inte bostadskonsu menternas, hyresgästernas eller villaägarnas önskemål, utan samhällets krav. Bättre kan inte den socialdemokratiska bostadspolitiken sammanfattas. Eller kanske hellre, sämre kan knappast ett bostadspolitiskt program i miniformat utformas. Den koppling jag inledningsvis gjorde mellan skattepolitik och bostadspolitik har också en annan vinkling. Under årtionden har socialdemokraterna kritiserat oss moderater i just skattefrågan. När vi har krävt lägre skatter, och framför allt lägre marginalskatter, har den socialdemokratiska kritiken varit hård. Vi moderater vill bara gynna de rika, miljonärerna och de med de högsta inkomsterna, har det hetat. Nu har socialdemokraterna svängt på klacken. Nu säger finansministern att Sverige har ett ruttet skattesystem, och nu skall marginalskatterna minsann sänkas rejält. Omvändelsen — åtminstone verbalt — är påtaglig, överraskande, men glädjande. Hur det slutligen blir med sänkningarna är det för tidigt att sia om. Helt klart är i alla fall att ett nytt synsätt har trängt sig fram inom socialdemokratin. En fråga som man då osökt ställer sig är om denna omorientering kan sprida sig. Har en process påbörjats inom ett område — skatteområdet — som snart också visar sig inom exempelvis bostadspolitiken? På detta område — liksom på skatteområdet — har vi moderater under lång tid fått utstå kritik av socialdemokraterna för våra ståndpunkter. Börjar den tidpunkt nu närma sig då våra åsikter även på bostadsområdet upphöjs till högsta visdom av socialdemokraterna? Vissa tecken tyder faktiskt på detta. Den uppgörelse som träffades mellan byggarna och regeringen i måndags visar att andra metoder och medel än styrning och tvång nu får en chans. Mindre krångel och byråkrati leder till lägre kostnader, och det även utan formella eller informella överenskommelser. Det är glädjande att denna strimma av klarsyn nu kan skönjas i den socialdemokratiska politiken. Men varför stanna vid denna lilla förbättring? Konkret innebär överenskommelsen bl.a. att förhandlingsupphandling nu skall tillämpas. Man kan säga att konkurrensvillkoret tillfälligt har satts ur spel. Men varför gör inte socialdemokraterna rent hus med detta villkor med en gång? Regeringen underkänner ju i praktiken detta förhållande genom sitt handlande. Ta steget fullt ut och rensa ut allt som fördyrar byggena! Samma dag, i måndags, fick vi via massmedia veta att det finns planer inom socialdemokratin på att kraftigt höja boendekostnaderna — för hyresgäster, bostadsrättshavare och villaägare. Det är inte marginella ökningar det handlar om, ökningar på mellan 10 och 20 96 har nämnts. Man kan konstatera att det rör sig om ungefär tre gånger vad inflationen beräknas bli. Värst råkar villaägarna ut. Slutresultatet av måndagens bostadspolitiska utspel i dessa båda hänseenden blir kraftigt höjda kostnader för alla boende. Klarsynen har sina begränsningar. Jag skulle vilja ställa en fråga i detta sammanhang: Är det verkligen meningen att de boende skall betala marginalskattesänkningarna? I stort sett är allt ungefär som förut och sig likt. Detta avspeglas inte minst i det nu aktuella betänkandet. Några förhoppningar om att socialdemokraterna i bostadsutskottet eller deras kolleger i denna kammare i dag skulle bryta upp från den invanda vägen har jag inte. Ingenting nytt under solen. Allt blir vid det gamla. Det gamla för socialdemokraterna är i detta fall att hårdnackat avvisa våra förslag om avreglering, om ökad valfrihet, om likabehandling av byggmarknadens aktörer, om enklare lånesystem, om stimulans till fribyggen, om rättvisa mellan olika boendeformer, om rörligheten på bostadsmarknaden. Ja, listan kan göras ännu mycket längre. Hela tiden handlar det för vår del om att minska den politiska styrningen. Det är inte samhällets krav som skall vara vägledande, utan de enskilda människornas, familjernas önskemål och fria val som skall vara avgörande. Vi politiker skall skapa utrymme, öppna möjligheter och öka valfriheten — inte bygga regelverk. En annan sida av regeringens bostadspolitik är övertron på möjligheterna att rätta till och korrigera brister, felaktigheter och andra uppkomna problem. Subventioner till vissa, nya skatter för andra, snabba kast med räntestöd, än upp, än ned, och särskilda favörer för närstående företag, organisationer och grupper. Allt detta är inte bara osunt och orättvist — det löser inte heller de problem som man avsett att lösa. I stället skapas nya svårigheter, som i sin tur måste åtgärdas med nya påfund. Snårskogen tätnar. I denna snårskog vill vi röja upp. Framgången kommer — men det tar kanske tid. En ljusglimt utgör sanningssägaren Bo Södersten, som på avgörande punkter skjuter den socialdemokratiska bostadspolitiken i sank. Södersten kan inte beskyllas för att vara moderat. Även om han har lämnat riksdagen är han fortfarande socialdemokrat, såvitt jag kan förstå. Är månne Södersten ett förebud till en kommande förändring? Herr talman! Jag har ännu inte i detalj berört alla reservationer i betänkandet, och jag tänker inte heller göra någon systematisk genomgång. Låt mig endast peka på några av våra förslag som står i klar motsats till den socialdemokratiska politiken. Dessa förslag återfinns i våra reservationer. Bostadsbristen löses inte endast och inte ens främst genom ökat byggande. Rörligheten på marknaden måste öka. Alla de hinder som finns för denna utveckling måste undanröjas. Avregleringen av bostadsmarknaden måste snarast inledas. Färre regler och styrande föreskrifter ökar valfriheten för de boende. Ungdomsbostadsdelegationen bör avvecklas. Den skapar inga nya bostäder åt de unga. Neutralitet måste skapas mellan alla olika upplåtelseformer. Samma regler skall gälla för hyresrätt, bostadsrätt och småhus i lånehänseende och för övrigt när det gäller alla andra villkor. De boende i allmännyttans bostadshus skall ges möjlighet att förvärva fastigheten som de bor i och omvandla den till bostadsrätt. Ökat utrymme bör ges åt fribyggena. Variationsrikedom och flexibla lösningar måste få prövas. ROT-lånen — som av regeringen används som dragspel i byggkonjunkturen — bör avvecklas och ersättas med skattefria avsättningar till underhållsfonder. Hyresgästernas inflytande skall utövas av de enskilda hyresgästerna själva; de skall inte företrädas av en organisation som samlar endast en liten del av de hyresboende. Herr talman! Detta var ett axplock bland våra ståndpunkter i reservationerna i betänkandet. De flesta är väl kända, varför en utförlig genomgång är överflödig. Reservationerna i senare delen av betänkandet kommer Jan Sandberg att ta upp i sitt anförande. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer i bostadsutskottets betänkande 1988/89:7 där vi moderater finns med.
Herr talman! De boendes önskemål måste enligt folkpartiets uppfattning vara utgångspunkten för bostadspolitiken. Valfriheten måste öka. Staten skall inte genom ekonomiska styrmedel eller administrativa regleringar gynna eller missgynna vissa upplåtelseformer, bostadstyper eller fastighetsägare. Samhället bör eftersträva neutralitet mellan olika bostadsformer. Det är ett viktigt bostadssocialt mål att alla skall ha tillgång till en bra bostad. Vi har också en hög bostadsstandard i Sverige, även om det finns undantag. Institutionsboendet bör minskas i ordnade former och i den takt alternativ kan ordnas. De som bor på institution bör ges en så hemlik miljö som möjligt, och de som så önskar skall ha rätt till eget rum. Stora ansträngningar bör göras för att småhushållen lättare kan hitta en passande bostad. De svårigheter som i dag möter bl.a. flyktingar, ungdomar och ensamstående från splittrade familjer kan inte accepteras. Utslagningen av smålägenheter måste stoppas. Och, herr talman, i denna fråga har äntligen oppositionen i bostadsutskottet fått med sig vpk på ett förslag om att stoppa statliga bidrag till lägenhetssammanslagningar. Detta är glädjande och kommer av allt att döma följas upp med att kammaren här litet senare röstar igenom förslaget att stoppa detta oskick. Den enskilda människan måste ges förutsättningar att själv ta ansvar för sitt boende. Därför bör ökade möjligheter skapas för dem som önskar äga sin bostad. Det bör bli lättare att ombilda hyreshus till bostadsrättsföreningar. En omfattande satsning på bostadsrätter skulle bidra till att lösa en rad bostadspolitiska problem, bl.a. de stigande bostadsrättspriserna i vissa områden och de ökande förvaltningskostnaderna, och till att möta behovet av ett ökat boendeinflytande. Herr talman! De senaste åren har problemen på bostadsmarknaden blivit alltmer påtagliga: - Bostadsköerna växer, särskilt i storstadsområdena. = Bristen på smålägenheter skapar problem bl.a. för ungdomar och för flyktingar som vill skaffa sig en egen bostad. = Nyproduktionen ökade något under 1988 men ligger fortfarande på en alltför låg nivå. Den låga rörligheten på bostadsmarknaden bl.a. till följd av regleringar och reavinstskatten förstärker människors svårigheter att finna en bostad som passar deras önskemål och behov. - Ett ombyggnadsoch reparationsprogram, ROT, byggt på omfattande subventioner, har fört med sig att ombyggnader ofta blivit mer ingripande än hyresgästerna önskat. Samma program har senare panikbromsats i förhoppningen att detta skulle öka nyproduktionen.

De når heller inte de grupper som kanske bäst behöver stöd. —- Nyproduktionens kostnader har stigit starkt under de senaste åren. Herr talman! Jag har tidigare här i kammaren framhållit, och gör det igen, att alla krissymptom som nu uppträder på bostadsmarknaden kan inte regeringen lastas för. Även kommunerna spelar en viktig roll i bostadspolitiken. Vidare kan t.ex. snabba förändringar i efterfrågan och flyttningsmönster skapa problem, som i varje fall på kort sikt inte kan påverkas på politisk väg. Men det råder ändå inget tvivel om att socialdemokraterna bär ett betydande ansvar för den situation som har uppstått. Bristen på smålägenheter ärt.ex. i hög grad en följd av en medveten socialdemokratisk politik, såväl ute i kommunerna som på riksplanet, där ROT-programmet och lagändringar har drivit fram lägenhetssammanslagningar. Den låga rörligheten beror bl.a. på skatteregler och regleringar som socialdemokraterna drivit igenom och försvarar. Ingreppen mot bostadsrättsboendet är uttryck för en ideologiskt betingad skepsis mot en boendeform där människor själva får ta ansvar för sin bostad. Regeringen har visat en anmärkningsvärd bostadspolitisk passivitet. Redan före valet 1982 meddelade socialdemokraterna att bostadspolitiken snabbt skulle ses över. Först hösten 1986 kom resultatet av denna skyndsamma översyn, som inte medförde att något väsentligt bostadspolitiskt problem fördes närmare sin lösning. Något nytt bostadsfinansieringssystem föreslogs t.ex. inte. I stället infördes en rad nya subventioner. Herr talman! Under valrörelsen 1988 kritiserade socialdemokraterna de förslag som folkpartiet lagt fram om bostadspolitiken, bl.a. om minskade bostadssubventioner. Effekterna av våra förslag utmålades som dramatiska och svartmålades. Efter valet har socialdemokraterna även i bostadspolitiken kommit med andra signaler. Redan en månad efter valet lade regeringen fram förslag om sänkta bostadssubventioner. För några månader sedan har regeringen presenterat direktiv för en boendekostnadsutredning. Där uttrycker man oro över de höga subventionerna och antyder att bruksvärdessystemet inte fungerar helt tillfredsställande. Folkpartiet har under flera år föreslagit en bostadspolitisk översyn och välkomnar nu att detta arbete äntligen kommer i gång. Under valrörelsen mobiliserade socialdemokraterna även Hyresgästernas riksförbund för att genom annonser, affischer m.m. attackera folkpartiet. Efter valet tvingades även hyresgästförbundets ordförande medge att det var rakryggat av folkpartiet att tala om sin politik före valet, och att han var besviken på socialdemokraterna som inte håller sina vallöften. Det är en anmärkningsvärd brist på moral i det politiska arbetet som socialdemokraterna har visat i bostadspolitiken. I sak ligger de ståndpunkter som intagits efter valet i linje med de förslag som folkpartiet förde fram i valrörelsen. Detta gör dock inte agerandet till något moraliskt mer högtstående. Det finns starka skäl för att ompröva bostadspolitiken. Den har fastnat i ett föråldrat mönster och bygger i allt väsentligt på regleringar, subventioner och inskränkningar i människors valfrihet. Vi lever till stor del fortfarande med de kristidsregleringar som vi har samlat på oss under decennier och som i många fall tillkom när vi på kort tid skulle bygga bort bostadsnöden. I dag, när trångboddhet och ohygieniska bostäder är ovanliga, har vi en ny situation. Problemen ligger nu på ett annat plan: regleringarna hämmar framväxten av en fungerande bostadsmarknad, där människors önskemål står i centrum.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 Det rekordhöga byggandet under slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet ledde till en mättning av marknaden, och många kommuner fick problem med outhyrda lägenheter. I dag är antalet tomma lägenheter mycket litet. För några år sedan redovisade de flesta kommunerna ett överskott på bostäder eller en bostadsmarknad i balans. 1984 redovisade 44 kommuner brist på bostäder. 1988 redovisade 220 kommuner brist på lägenheter. Våren 1987 stod ungefär 400 000 personer i bostadskö. Av dessa var många ungdomar. Knappt hälften av ungdomarna står i kö i storstadsområdena. Två tredjedelar av de köande vill ha en tvårummare eller mindre. Men bilden är givetvis mer nyansrik än vad dessa siffror antyder. Långt ifrån alla bostadssökande har akuta problem. Under den andra halvan av 1970-talet byggdes omkring 50 000 lägenheter årligen. Under 1980-talet har bostadsbyggandet varit betydligt lägre, även om det har ökat något de senaste åren. Befolkningstillväxten har varit relativt låg. Mellan 1975 och 1985 ökade befolkningen med endast 150 000 personer. Under denna tidsperiod ökade dock antalet hushåll med 345 000. Vi får allt fler småhushåll. Samtidigt som antalet småhushåll ökat kraftigt har antalet smålägenheter minskat. Mellan 1980 och 1985 minskade antalet lägenheter om högst ett rum och kök med över 50 000 stycken. Denna utveckling är resultatet av en medveten politik. Genom statligt stöd har omfattande ombyggnader genomförts som har lett till färre och större lägenheter. Låt mig upprepa vad jag nämnde inledningsvis, nämligen att det är glädjande att en majoritet bestående av folkpartiet, moderaterna, centern, vpk och miljöpartiet i utskottet nu har enats om ett stopp för statliga bidrag till lägenhetssammanslagningar. Den tröghet på bostadsmarknaden som har skapats av politiska beslut leder till ett ineffektivt utnyttjande av bostäderna. Bostadsrättslägenheter står tomma i avvaktan på en lägre reavinstskatt. Vi har således hamnat i en situation där utbudet av lägenheter stämmer illa överens med efterfrågan. I storstäderna är denna skillnad mest markant. Detta drabbar i hög grad ungdomar som är nytillträdande på bostadsmarknaden och ofta efterfrågar små lägenheter. Men det drabbar också andra småhushåll — t.ex. pensionärer som gärna vill flytta till en mindre lägenhet. Bostadsbristen gör det svårare att minska institutionsboendet och att klara flyktingmottagandet. Bostadsbristen beror dock inte på att subventioner har saknats, tvärtom. Det är den tidigare mycket höga subventionsgraden beträffande ombyggnader som har lett till en kraftig utslagning av antalet smålägenheter. I nyproduktionen har subventionerna antagligen medfört att man mera inriktar sig på större lägenheter, jämfört med vad som skulle ha varit fallet om man hade haft en annan inriktning av bostadspolitiken. De hyresrabatter som socialdemokraterna infört har också bidragit till att denna tendens förstärkts. Jag vill något beröra vad jag tycker är viktigt i folkpartiets inriktning av bostadspolitiken. = De byråkratiska, reglerande inslagen i bostadspolitiken måste minska. Byggnormerna måste begränsas. Åtgärder måste vidtas som ger mer av direktkontakt mellan byggare och konsument, så att kreativiteten i byggandet stimuleras och bostäderna i högre grad kan utformas i enlighet med människors önskemål. = Bostadssubventionerna måste reduceras och stödet måste riktas till de grupper som har särskilda behov, främst barnfamiljerna. Vi föreslår i andra motioner införande av vårdnadsbidrag och en höjning av barnbidraget. På en bostadsmarknad som skall kunna tillgodose de boendes önskemål måste det vara relativt lätt att byta bostad, t.ex. när familjens storlek förändras och när ungdomar efterfrågar en bostad. En ökad rörlighet är därför fundamental även från bostadssocial utgångspunkt. Reavinstreglerna för bostadsrätter innebär att det ofta är lönsamt att vänta med försäljning. Samtidigt använder sig många av andrahandsuthyrningen, vilket innebär att det i allmänhet är lönsamt att låta en bostadsrättslägenhet stå tom i avvaktan på lägre beskattning. Detta förstärks ytterligare genom att det vid köp av en annan bostad inte är möjligt att få uppskov med reavinstskatten vid försäljning av en bostadsrätt. Reglerna för reavinstbeskattningen bör därför ändras, dels så att det blir möjligt att få uppskov med reavinsten, dels så att reavinsten beräknas efter de principer som gäller för beskattning av reavinst vid försäljning av småhus. Herr talman! Som framgår av detta betänkande föreslår vi i folkpartiet en rad åtgärder som skulle kunna bidra till en förbättrad bostadspolitik. Vi skulle kunna få en rörligare bostadsmarknad och komma bort från ryckigheten på bostadsmarknaden. Vi vill möjliggöra att det tillskapas skattefria underhållsfonder för att bättre klara det åtagande som erfordras när det gäller underhåll. Vi vill öka de boendes inflytande i den fastighet där de själva bor, och vi vill underlätta för de hyresgäster som önskar få förköpsrätt vid försäljning. Jag vill nu kommentera markoch konkurrensvillkoret. För närvarande gäller undantag från markvillkoret för s.k. styckebyggda småhus. Tidigare fanns även ett undantag från markvillkoret för mark i saneringsområden. Markvillkoret innebär att marken skall förmedlas av kommunen för att rätt till statliga bostadslån skall erhållas. I praktiken innebär markvillkoret numera främst att kommunerna ges möjligheter att ställa en mängd krav på byggnationen, utöver det som planoch bygglagens bestämmelser medger. Vi anser att markvillkoret bör avskaffas. Kommunernas möjligheter att styra byggandet är tillräckliga, inte minst genom den fysiska riksplaneringen. Jag yrkar bifall till reservationerna 23, 24, 25 och 43. Jag har i detta anförande yrkat bifall till de reservationer som folkpartiet står bakom fram till reservation 43. Övriga folkpartireservationer kommer Leif Olsson att behandla i sitt anförande här senare.